Herr talman!

Jag vill väl säga att jag med tillfredsställelse hälsar statsrådets förklaring att man på allt sätt söker tillmötesgå behoven när det gäller de enskilda fastigheterna och att man avser komma med förslag till våren. Som vi ser saken är det inte fastighetsägarna vi vill hjälpa utan dem som bor i dessa mycket ofta nergångna hus. Det spelar mindre roll om husen är i allmän eller enskild ägo; behovet av upprustning kan vara lika stort för dem som bor i dåliga lägenheter att de skall kunna hyggliga förhållanden. Det är därför vi menar att riksdagen redan nu borde kunna fatta beslut om att stöd skall kunna utgå även till enskilda fastighetsägare. Jag tror inte att det tekniskt skulle vara så svårt att lösa det. Jag vidhåller givetvis yrkandet om bifall till reservationen 2.

Jag förvånades över den iver med vilken herr Lindkvist bekämpade Statsföretag AB. Han gjorde det så ivrigt att t.o.m. inrikesministern föll in i jargongen och talade om Statsföretag AB. Såvitt jag vet skall inte Statsföretag AB betraktas som ett allmänt bostadsföretag, utan det är AB Stadsfastigheter som har varit föremål för behandling i utskottet i den här frågan. Statsföretag AB får vi behandla i annat sammanhang. I vad det då gäller AB Stadsfastigheter har jag samma uppfattning som inrikesministern, att det är mera en formsak om vi bifaller propositionen eller den s.k. kompromissen, som herr Bergman talade om att han kunde ansluta sig till. I själva verket är det han själv som står bakom den, och då är det väl inte så svårt för honom att ansluta sig till den. För oss andra, som i och för sig tycker att propositionen lika väl kan bifallas, är det väl närmast bara en fråga om kring vilket av förslagen det kan bli största möjliga enighet. Jag har bara velat upplysa om dessa saker.
Herr talman! Det är inte så konstigt att vi går in och hjälper till här, säger statsrådet Holmqvist; vi gör ju det när det gäller TEKO-industrin och varvsindustrin och några fler områden Den jämförelsen var väl ganska olycklig. Problemen på dessa områden beror i hög grad på konkurrens från utlandet, och det kan vi väl ändå inte säga i fråga om den svenska byggnadsindustrin. Den näringen är ju helt statsgaranterad och skyddad från konkurrens utifrån. I anslutning till resonemanget om AB Stadsfastigheter säger statsrådet Holmqvist att jag skulle säga: Låt de företag som inte klarar sig själva gå i konkurs! Det är också olämpligt att jämföra AB Stadsfastigheter med exempelvis de allmännyttiga företag som går med stora förluster och måste få hjälp, som statsrådet säger. Lånevillkoren för de skilda företagsformerna är så helt olika. Anledningen till att vi yrkade bifall till förslaget i propositionen på den här punkten var just att vi tycker att lånevillkoren bör vara lika. Det var alltså den principiella utgångspunkten som gjorde att vi yrkade bifall till förslaget i propositionen. Statsrådet Holmqvist och herr Bergman har väl ändå möjlighet att påverka sina partivänner ute i kommunerna vad beträffar bostadsbyggandets inriktning. Här säger ni att det är kommunerna själva som bestämmer och att ni alltså inte skulle ha några möjligheter att påverka dessa. Men på era kongresser fattar ni väl beslut om på vilket sätt bostadsbyggandet skall ske — om det exempelvis skall byggas höghus. Det gör vi i de andra partierna. Jag förmodar att även ni gör så. Jag tycker att vi skall sluta upp att enbart skylla på kommunerna Bostadsministern i ett land bör väl ändå ha ansvar för detta.
Herr talman! Först vill jag säga till herr Andersson i Knäred att det är riktigt att jag gjorde ett par felsägningar. Måhända var jag också upphovet till att stat 2 AB. Eftersom det ofta jag kan komma på herr Andersson med att vara så inte är s uppmärksam, så ber jag att få gratulera och medge att det var misstag När statsrådet Holmqvist inleder sitt inlägg med att beträffande AB Stadsfastigheter säga att det inte är meningen att göra avsteg från de principer som gäller i varje fall inte i framtiden — så tycker jag att det är en ganska viktig deklaration. Orsaken till att jag engagerat mig så hårt i den här debatten är den risk som har funnits i hanteringen att vi skulle få en hopflätning av de statliga lånegränserna så att vi inte längre kunde skilja på de företag som har arbetat på självkostnadsbasis och de företag som arbetar efter mera enskilt utformade vinstintressen. Nu säger också herr statsrådet Holmqvist att det inte varit någon som velat satsa kapital på företaget. Han ifrågasätter om det är ett bra sätt att producera bostäder på hela tiden har statsrådet varit intr ad av de hyresgäster som skall bo i dessa fastigheter. Det är en mycket vacker tanke, och jag har inga erinringar att göra. Vi är helt överens. Jag kanske bara skulle vilja göra det tillägget när det gäller AB Stadsfastigheter att hyresgästerna icke har någon insyn i verksamheten, de har icke någon insyn i räkenskaperna och icke någon insyn i företaget. Kommunerna har heller icke någon insyn i företaget. Det är alltså den markerade skillnaden gentemot kooperativa och allmännyttiga företag. Därför vet inte stats Ip till AB Stadsfastigheter skall komma till uttryck för att den hyresmässigt skall gynna människorna som bor i fastigheterna. Vi hoppas bara att det blir en hjälp, men vi vet ingenting om det. Det är dock en förhoppning som vi kan dela, och jag accepterar fullt ut den principiella förklaring som jag fått här i statsrådet Holmqvists inlägg. Till allra sist vill jag beträffande utskottets uttalande säga, att det är möjligt att det ger utrymme för olika sätt att förstå innebörden. För mig framstår det helt klart att min motion om avslag på den delen av proposition 124 icke avstyrkts av utskottet. Utskottet har, som herr Bergman har sagt, gjort en komprom öppnat en möjlighet för statsrådet Holmqvist att klara den här affären med AB Stadsfastigheter. Det tycker jag har varit en hantering i utskottet som statsrådet Holmqvist skall k änna mycket stor tacksamhet för
Herr talman! För att knyta an direkt till vad herr Lindkvist sade beträffande AB Stadsfastigheter är jag av samma uppfattning, nämligen att det finns inga som helst garantier i detta fall för att det här lånet på 18 miljoner kronor kommer hyresgästerna till godo.

För att väga upp att man föreslår förbättringslån bara till de kommunala, allmännyttiga bostadsföretagen så har man också velat ge den privata sektorn någon bit.

Jag tycker inte att en som har principiell anknytning är konsekvent man i de delar av inläg när man går med på att bevilja sådana lån, låt vara i en annan form än vad som angavs i propositionen.

Jag vågar påstå att reparationer av bostadslägenheter i det dre och omoderna fastighetsbeståndet i enskild ägo generellt sett har fått klaras av hyresgästerna själva.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av debatten om problemet med de tomma lägenheterna. Måhända blir detta en liten slutvinjett på denna debatt, men jag har ändå känt ett behov av att få säga några ord med anledning av att jag representerar en kommun, som har drabbats av de tomma lägenheternas problem.

Bostadsbyggandets volym baseras på deras bedömning av arbetskraftsbehovet. På orter som under många år haft en ständig bostadsbrist planerades under 1960-talets början betydligt större bostadsenheter än tidigare. Man skulle utnyttja de s.k. flerortskvoterna. Många kommuner tog den chansen. I min hemkommun, där vi hade haft en konstant bostadsbrist, planerade vi in ett så pass stort objekt som ett område på närmare 900 lägenheter. Vi räknade med vissa rationaliseringsvinster och därmed också billigare och bättre bostäder för kommunens invånare. Det kanske bör påpekas att från första skissen över ett bostadsområde fram till färdigställandet av hela området rör det sig ilva projekt tidsmässigt om lågt räknat mellan fem och sju år. Från s starten fram till inflyttningen är omloppstiden omkring tre år. Mycket kan hända under en så pass lång tidsperiod. Dagens outhyrda lägenheter har sålunda planerats under åren 1967—1969 mot bakgrund av det behov som då bedömdes föreligga. Då talade man inte om de tomma lägenheternas problem, utan då talade man om kösamhället och bostadsbristen. När så efterfrågan avstannar, är det inte lika lätt att komma ifrån den stora entreprenadens bestämmelser, om också efterfrågetrenden har orsaker som byggherren, kommunen, föga kan råda över, t.ex. att ortens dominerande industri flyttar en del av de expanderande produktionsenheterna till annan ort. Då kanske man inte skall generalisera om orsaken till och ansvaret för den bristfälliga planeringen. Långtidsplaneringen har alltid sina svagheter. Den måste nämligen byggas på prognoser. Men nu står de tomma lägenheterna där. Då kan man ställa frågan: Är det de stora lägenheterna som står tomma? I debatten sägs ofta att så är fallet. Jag kan med rent samvete säga att i det bostadsområde som jag hämtat mina uppgifter från förhåller det sig inte så. Där är det i regel treor och tvåor och dessutom de allra minsta enheterna på ett rum och kök som står tomma. Men det varierar säkert från ort till ort. Det är inte med glädje som man som aktiv kommunalman åser de svårigheter som uppstår med de tomma lägenheterna. Men det var också problem att vara ansvarig bostadsplanerare när vi hade brist på lägenheter. Många besvärligheter för enskilda människor uppstod på grund av den bristen. Måtta ju alltid det bästa, och förhoppningen är naturligtvis att det steg som vi nu är på väg att ta skall leda till en balanserad bostadsmarknad, till gagn både för den enskilde och för samhället. Vad jag velat säga och som bör sägas i den här debatten är att kommunalmän planerar med betydligt större ansvar än vad debatten i vissa hänseenden har utvisat. Troligen saknar de största kritikerna erfarenhet av kommunalt arbete. Man kanske talar i allt för hög grad i generella termer om de tomma lägenheternas problematik. I storstaden är sexvåningshusen låga hus, i vår kommun är ett sådant hus ett höghus. Trevåningshus är låga hus i storstaden, hos oss räknas de som relativt höga. I det bostadsområde som jag förut har berört planerade vi in 894 lägenheter. I kommunen har vi i dag 250 lägenheter tomma. Området består av fyra stycken sexvåningshus och sexton stycken trevåningshus. De tomma lägenheterna finns inte i sexvåningshusen. Det är således o fel att generellt säga att det är höghusen som drabbas av tomma lägenheter. Men även härvidlag skiljer det sig säkert från område till område, från kommun till kommun Jag hälsar propositionen med stor glädje och delar utskottsmajoritetens uppfattning i betänkandet. Propositionen ger oss nu möjligheter att låna, och det ger oss en tidsfrist — och det är vi naturligtvis mycket tacksamma för. Men på sikt löser det ej problemen. I dagarna har den kommun jag representerar fått meddelande av den industri som dominerar orten att den kommer att permittera 150 tjänstemän och arbetsledare. Detta förenklar naturligtvis inte morgondagen! Det drömde vi inte om när vi 1965 planerade det område där de tomma lägenheterna i dag står
Herr talman! Herr Jadestigs inlägg ger en illustration av de problem vi nu har att syssla med och strax skall ta ställning till. Jag skall inte med mitt inlägg locka någon att förlänga debatten. Jag vill ändå beklaga om jag sagt fel och inte använt namnet Stadsfastigheter. Men jag vill samtidigt säga till herr Lindkvist och andra att jag naturligtvis inte har velat ikläda mig något slags garanti för att just det här företaget i alla avseenden skulle kunna jämställas med ett kooperativt eller kommunalt företag. Det har jag aldrig gjort gällande, men innan vi fattat beslut om detta lån har jag vänt mig till dem som representerar hyresgästerna och fått besked att företaget har varit utomordentligt välskött och att det inte fanns invändningar från hyresgästhåll gentemot företaget. Jag har således vidtagit i varje fall en del åtgärder. Jag menar inte att det finns anledning att göra mer affär av detta i det här sammanhanget, och jag vet inte hur stor tacksamhet jag skall känna mot Oskar Lindkvist för att han kan ha klarat mig ur det här dilemmat. Det är svårt att veta vad riksdagen skulle ha intagit för ståndpunkt, men det spelar för mig ingen roll. Jag är tacksam för alla som hjälper till så att vi kan få igenom de förslag som regeringen framlägger Bara för tydlighetens skull skall jag kanske till sist säga till herr Wennerfors att det inte är på det sättet åtminstone inte på vår partikongress att vi fattar beslut om huruvida det skall byggas höga eller låga hus ute i kommunerna. Det må vara andra partier som sysslar med det; vi har faktiskt inte fattat något sådant beslut

Herr talman! Bakgrunden till den motion om ökning av minimiantalet ledamöter i kommunal nämnd som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 53 är den sammanläggning av kommuner som vi upplevt de båda senaste decennierna. Låt mig erinra om att antalet kommuner, som 1951 uppgick till ca 2 500, nu uppgår till 464 och den 1 januari 1974 beräknas vara nere i 272. Det betyder att antalet kommuner på två decennier nedgått till i det närmaste en tiondel. Denna våldsamma sänkning av antalet kommuner har i sin tur medfört en våldsam sänkning av antalet kommunala förtroendeposter. Om man ser enbart på antalet fullmäktige i kommunerna, så finner man att detta på de senaste tio åren minskat från 32 282 till 18 327. Minskningen av antalet förtroendeposter i olika nämnder och kommuner är givetvis mycket stor och så mycket mer beklaglig som det är angeläget att så många som möjligt beredes tillfälle att medverka i det kommunala arbetet, så att man härigenom kan minska avståndet mellan de styrande och de styrda. Härtill kommer att representationen av kvinnor och ungdomar för närvarande är otillfredsställande och bör ges ett avsevärt större utrymme i framtiden. En del kommuner har genom höjning av antalet fullmäktige sökt dämpa olägenheten av samgåendet. Dessutom har 80 procent eller 365 av landets 464 kommuner utsett suppleanter för fullmäktige. Enligt den i motionen 799 framförda uppfattningen skulle man främst på nämndplanet kunna vidta åtgärder som möjliggjorde för fler medborgare att delta i det kommunala arbetet. Man borde således vara generös både vid fastställande av antalet nämnder i kommunerna och vid fastställande av antalet ledamöter i varje nämnd. Kravet på en rationell och ekonomisk kommunal nämndorganisation skall givetvis inte noncha leras, men det får aldrig väga tyngre än kravet på ett tillfredsställande medborgarinflytande. Kommunallagens 31 § stadgar för närvarande att antalet ledamöter i kommunstyrelsen — och därmed i vissa andra nämnder — icke må vara under fem. Ur de moderata motionärernas synpunkt är denna bestämmelse inte tillfredsställande. Moderata samlingspartiets representanter i konstitutionsutskottet har också föreslagit att utskottet bort hemställa ”att riksdagen med anledning av motionen 1972:799 hos Kungl. Maj:t hemställer om förslag till motsvarande bestämmelser för kommunala nämnder för specialreglerad förvaltning att minimiantalet ledamöter ökas från fem till sju”.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

Herr talman! Jag förutsätter att reservanterna har samma mening som utskottsmajoriteten, att kommunerna såvitt möjligt skall få bedriva sin verksamhet i de former och på det sätt som kommunerna själva finner lämpligt. Beträffande många nämnder har kommunens fullmäktige full rätt och frihet att bestämma sammansättning och antal ledamöter — och jag kan skjuta in att bet antalet kvinnor och ungdomar. Det ankommer ju på partierna att se till att de blir placerade. För fakultativa nämnder finns det inga bestämmel ande sammansättningen gäller detta också för ser om minimiantalet ledamöter, inget förbud mot att utse suppleanter och inga föreskrifter om hur det där skall vara ordnat. Det ankommer på kommunerna själva att bestämma den saken. Och efter att nyligen ha varit med om att organisera en storkommun — om jag så får säga — kan jag vitsorda utskottets uttalande att ofta betydligt flera ledamöter utses i nämnderna för specialreglerad förvaltning än det föreskrivna minimian talet. Om man har utsett suppleanter har de också möjligheter att närvara vid sammanträdena och där erhålla information samt, under vissa förutsättningar, även att yttra sig.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
Herr talman! Även vi reservanter anser att man ute i kommunerna bör ha största möjliga handlingsfrihet, men vi tror trots detta att det vore lyckligt med ett beslut om att öka minimiantalet ledamöter i de nämnder det här gäller från fem till sju. Jag vill emellertid gärna medge att utskottets skrivning är sådan att den indirekt kan anses vara en rekommendation till kommunerna att frivilligt se till att man inte får för lågt antal ledamöter i nämnderna. Vår motion torde på det sättet redan ha gjort en viss nytta och fi Nr 133 bara att än en gång få yrka bifall till reservationen. Onsdagen den viss effekt. Jag skall därför inte ta ytterligare tid i anspråk här utan ber

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 38 gäller behandlingen av motionen 399 av herr Fälldin m.fl. och motionen 401 av herr Helén m.fl. I den förstnämnda motionen hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om en skyndsam parlamentarisk utredning av formerna för en långsiktig reformplanering i enlighet med motionens syfte. I den senare motionen begärs i den första att-satsen att Kungl. Maj:t uppdrar åt en parlamentarisk utredning att lägga fram förslag till en förbättrad och utbyggd statlig ekonomisk planering. Motionerna är sålunda i sina yrkanden samstämmiga, och det gäller också i stora drag motiveringarna, som är ganska utförliga. Jag skall inte gå in på dem. Jag vill hänvisa till dem i trycket. Vad det gäller här är sålunda inte frågan om en ny utredning beträffande samhällsekonomin, utan det är frågan om en parlamentarisk utredning vi har kommit fram till det i reservationen om hur den framtida långsiktiga reformplaneringen skall bedrivas i vårt land. Vi tror mot bakgrunden av behovet och angelägenheten av en god planering att det är väsentligt att man också är på det klara med hur den här planeringen skall ske. Sektor för sektor är samhället ganska väl täckt av utredningar. Det gäller nog alla delavsnitt. Vi har därtill också en långtidsutredning som förser oss kontinuerligt med ett basmaterial som är bra som ett bra grundmaterial. Men vad det här är fråga om är sålunda en planering av övergripande art. Jag tror att behovet av en sådan är mycket starkt motiverat, beroende på inte minst samhällets struktur i dag och med tanke på de förändringar som vi sannolikt har att emotse. Den offentliga sektorns tillväxt på senare år nödvändiggör naturligtvis ilv en mycket god planering. Vi ställs dessutom alltmer inför behovet av prioriteringar framöver, inte minst med tanke på det trånga ekonomiska utrymme som till synes blir rådande framöver. Här blir det sannolikt nödvändigt med avvägningar mellan dels den offentliga och dels den privata sektorn men naturligtvis också avvägningar och prioriteringar inom den offentliga sektorn, på både kort och lång sikt. De här motionerna har ju blivit i vederbörlig ordning remitterade dels till statskontoret, dels till Handelns utredningsinstitut. Även om utskottsmajoritetn här skriver att statskontoret stannat för att man skulle ställa sig avvaktande, vill jag ändå utläsa en positiv syn på motionerna såväl ifrån statskontoret som ifrån Handelns utredningsinstitut.

Det gäller såväl i Sverige som utomlands. Det gäller för staten, kommunerna och inom det privata näringslivet. Till en del förklaras detta av att beslutsfattarna i dagens samhälle i större utstri ning än tidigare möter valsituationer där ställningstagandet har konsekvenser långt in i framtiden. Men det torde också till en del förklaras av att man mer allmänt kommit till ökad insikt om de långsiktiga följderna av beslutsfattandet på olika områden. Behovet av långsiktigt beslutsunderlag har därigenom blivit större. Samtidigt har kraven på konsekvens och samordning av planering och beslutsfattande inom samhällsekonomin skärpts.” Det är således majoritetens skrivning. Också i fortsättningen är skrivningen sådan att den lika väl, tycker jag, kunde ha Vi skiljer oss självfallet på en punkt, nämligen i fråga om hur denna utredning skall ske. Majoriteten förklarar att arbetet skall klaras av inom Kungl. Maj kan skaffa sig resurser för detta, men vi reservanter menar nog att en sådan här övergripande utredning bör göras sådan att parlamentarikerna kansli. Jag vill inte på något sätt betvivla att man har eller får insyn i den. Det är där den stora skillnaden ligger, i varje fall som jag har kunnat finna. Jag vill hävda — det är reservanternas syn — att det är väsentligt att göra en sådan här översyn med parlamentarikerinslag. Då får man frågan allsidigt belyst. Det är det ena skälet, Det andra skälet är att man därtill får frågan på ett annat sätt förankrad inom de olika politiska intressegrupperingarna. Med det sagda, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet.

Herr talman! I en rad u-länder har man numera ekonomiska långtidsplaner som anger statsmakternas viljeinriktning. I Sverige har vi inte ens det. Den planering som finns hos oss sker till stor del i långtidsutredningens form. Som bekant utgör dessa långtidsutredningar inga program som regering eller riksdag har antagit, utan de är expertprognoser, alltså förutsägelser grundade på försök att inom vida ramar gissa sig till vilka avvägningar mellan olika delmål som statsmakterna måhända skulle föredra. Ändå gäller vad Gunnar Myrdal formulerat redan på 1950-talet: ”Planering kräver auktoritativa beslut. Den är sålunda politisk och viljemässig snarare än abstrakt och akademisk.” Detta är den ena stora bristen i svensk långtidsplanering: bristen på politisk viljeanknytning till flerårsplanerna Den andra stora bristen är att det saknas rullande planering. De femåriga långtidsutredningarna blir av naturliga skäl allt sämre förankrade i verkligheten då de fem åren lider mot sitt slut. Framför allt under de båda sista åren av en femårsperiod är dels det återstående perspektivet för kort, dels har mycket hänt under de föregående tre åren som inte var förutsett och som nu ändrat situationen. Det är med tanke på detta som vi i partimotionen 1972:401, vilken nu behandlas liksom partimotionen 1972:399, trycker på behovet av en rullande planering, där femårsplanerna förnyas vart tredje år. Den tredje bristen i flertalet av långtidsutredningarna består i avsaknaden av ett perspektiv på mycket lång sikt. Med norskt mönster, som i många hänseenden borde vara ett föredöme för oss och som presenteras på s. 15—18 i den först nämnda motionen, borde vi ha s. k vissa enskilda perspektivanalyser på längre sikt, t.ex. på 10 å 20 år. F sektorer i ekonomin sker nu en sådan skissbetonad planering, men någon fullständig täckning är det inte fråga om och någon sammanvävning av delplanerna sker inte. Ändå är det bara utifrån en bedömning av den verkligt långsiktiga målsättningen av samhällsutvecklingen som varje femårsplan kan konstrueras, utgörande en första länk i en lång kedja. Jag vill fråga utskottets ordförande, som talar härnäst, om inte finansutskottets besök i Norge gav vissa intryck som kunde vara till nytta för den svenska ekonomiska planeringen, bl.a. på denna punkt. Herr talman! Vi har alltså i Sverigen inga alternativa konjunkturprognoser, vilket vi diskuterade här den 15 november, vi har ingen politisk förankring för långtidsutredningarna, vi har ingen rullande planering och vi har oftast ingen perspektivplanering. Det vi har är en ettårig budget och den faktiska ekonomiska politiken — och ingen som ser dess resultat under de gångna två åren kan bli glad. Avsikten med en förbättrad planering som ger kunskap om utvecklingen och ramar för dess styrning är inte att detaljreglera det ekonomiska livet. Tvärtom! Det är just bl.a. för att minska behovet av att göra olika punktutryckningar när utvecklingen har gått snett, som en bättre ramplanering behövs. En bättre planering, politiskt förankrad och gärna med några alternativ skisserade så att man är förberedd om utvecklingen t.ex. i fråga om konjunkturerna inte blir den förutsedda, är ett sätt att bättre möta verklighetens påfrestningar i tid och minska behovet av improvisationer långt i efterhand då utvecklingen tagit en oväntad form. För dem som anser att verkligheten är den största fienden borde detta vara något att begrunda. Den mångskiftande verkligheten kräver just en god och mångsidig planering, vilket herr Brundin med sin intressanta uppslagsända belyste. Utskottsmajoriteten anför några synpunkter som marginellt skulle förbättra planeringssituationen. Men i de stora frågorna är dess inställning såsom framgår av s. 6 i finansutskottets betänkande att konkreta handlingsprogram på olika områden är ett arbete som bäst organiseras och samordnas inom Kungl. Maj:ts kansli och att prövning av långsiktiga ekonomiska problem lämpligen bör göras genom direktiv eller på annat sätt av Kungl. Maj:t. Vi reservanter från de tre icke-socialistiska partierna anser dessa frågor vara så viktiga, att det klart bör sägas ifrån att de skyndsamt bör ses över av en utredning och att denna blir parlamentarisk, vilket herr Kristiansson i Harplinge nyss poängterade.

Herr talman! Jag skall allra först svara herr Möller i Göteborg beträffande de intryck som finansutskottet fick vid sitt besök i Norge i fjol. Jag har den bestämda känslan av att folkpartiet här i Sverige är mera imponerat av norrmännens långtidsplanering än vad norrmännen är själva. Det är klart att vi fick många intressanta uppslag, men jag är inte alldeles övertygad om att dessa skulle utgöra lösningen på de problem som man nu tror sig finna här i Sverige. Det har redan tidigare under debatten framhållits att den långsiktiga planeringen har ökat starkt i omfattning under efterkrigstiden, och det gäller inte bara för statens del. Det gäller också planeringen inom länsstyrelserna, inom kommunerna och i stor utsträckning inom näringslivet. För att ge litet perspektiv på vår diskussion om den statliga planeringen är det viktigt att redan från början slå fast att den utgör en mycket begränsad del av planeringsaktiviteten. Vårt samhälle är synnerligen decentraliserat; för alla som sysslar med ekonomi och samhällsplanering och som inte förläst sig på centerns pamfletter är det ingen överraskning. Vi vill oc ha det så. Det är de flera hundra kommunerna, det är de många tusen företagen, det är de många miljonerna enskilda medborgarnas beslut som spelar den stora rollen i svenska ekonomi. Det allra sista är ingen överdrift. I finansutskottet har vi suttit och våndats åtskilliga gånger med prognoser över den privata konsumtionen och över sparbenägenheten. Vi har svårt att beräkna dessa faktorer i svensk ekonomi därför att de enskilda människorna själva bestämmer. På samma sätt är det med företagens investeringsprognoser: vi möter kvalificerade gissningar, men med säkerhet kan ingen säga någonting förrän i efterhand Jag vill ha sagt detta därför att planeringen är svårare ju mer decentraliserat beslutsfattandet är. Det är alltid så enkelt för en kritiker av regeringspolitiken eller någon annat att säga att ”det beror på dålig planering”. Enligt min mening förhåller det sig så att vi får bestämma oss för vad vi önskar — en hård dirigering eller utrymme för de många beslutsfattarna och därmed inte sällan avvikelser från en utveckling som vi hade förväntat. Det finansutskottets betänkande om ekonomisk planering som vi diskuterar här har sin utgångspunkt i de två motioner som har berörts av föregående talare. Senast finansutskottet behandlade långsiktiga planeringsfrågor var i utskottets betänkande nr 30 år 1971 i anledning av kompletteringspropositionen det året. I den propositionen redovisade nämligen regeringen sin syn på den senaste långtidsutredningen. Tyvärr hade utskottet då mycket begränsad tid på sig för att sätta sig in i och bereda de många och viktiga frågor som långtidsutredningen aktualiserat. Som så ofta trängdes de långsiktiga problemen i viss mån undan av de dagsaktuella problemen rörande stabileringspolitikens omfattning och utformning. De motioner som reservanterna redogjort för berör i stor utsträckning tekniska problem frågor om hur långtidsplaneringen bäst bör organiseras, vilka instanser som bör delta i arbetet, hur långa planeringsperioderna bör vara osv. Allt detta är sakfrågor, där man inte borde ha väntat sig så mycket av partipolitiskt skiljaktiga meningar. Vi startade också arbetet i utskottet med de här frågorna i den fromma förhoppningen, att det skulle vara möjligt att komma fram till enighet — i varje fall i fråga om det väsentliga. En viss grund för min optimistiska inställning på den här punkten tyckte jag mig ha i det förhållandet, att man samtidigt arbetade fram i stort sett enhälliga förslag när det gäller riksdagen och den långsiktiga försvarsplaneringen. Det är förslag som senare i kväll kommer upp till kammarens prövning. Nu visade det sig snart att det inte förelåg förutsättningar att uppnå enighet i planeringsfrågorna inom finansutskottet. Företrädarna för de borgerliga partierna deklarerade på ett tidigt stadium att de inte trodde på möjligheten att vi skulle komma fram till en enhetlig syn. Man ville inte vika från några i motionerna framförda krav, och därmed ryckte man tyvärr, enligt min mening, undan förutsättningarna för en gemensam skrivning. Vad är det då som motionärerna vill? Ja, det kanske inte är så lätt att klara ut. Läser man motionerna får man ett intryck av att de vill ha mer av centraliserad planering. I centerpartimotionen talas t.ex. om att ett övergripande långtidsprogram lämpligen bör utarbetas i en planeringskommitté med representanter för de politiska partierna och möjligen även andra organisationer. Detta skall ske i nära kontakt med expertarbetet i den ekonomiska långtidsutredningen. I folkpartimotionen är det centralistiska inslaget ännu tydligare. Där äger man att planeringsarbetet förutsätter ett centralt planeringsorgan. Förslagsvis vill man därför permanenta långtidsutredningens kansli och utvidga detsamma. Det centrala planeringsorganet skall leda och samordna planeringsarbetet och utarbeta flerårsplaner för den statliga sektorn samt för den fortsatta eller önskade utvecklingen inom den icke statliga sektorn. Läser vi däremot reservationerna har man kommit ganska långt bort från dessa tankegångar Jag skulle, herr talman, vilja ta upp vad utskottsmajoriteten och jag anser vara en mycket viktig principfråga. För att utveckla den vill jag åberopa vad utskottet skriver på s. 6 i betänkandet. Det heter där: ”Idéer och program för det långsiktiga politiska handlandet förs i stor utsträckning fram av de politiska partierna och folkrörelserna.

Där heter det: ”Den politiska långtidsplaneringen bör ha formen av handlingsprogram med riktlinjer för vissa tidsperioder, förslagsvis 5 och 10-årsperioder. För olika delområden bör finnas underordnade och detaljerade handlingsprogram, t.ex. för jämlikhetspolitiken, miljöpolitiken, regionalpolitiken och = näringspolitiken. I den samordnade reformplaneringen bör resursanvändningen tidsplaneras för olika områden och prioritering ske mellan olika reformönskemål. Samtidigt måste planeringen vara smidigt anpassningsbar till utvecklingen. Reformplaneringen bör därför omprövas årligen — den bör vara en s.k. rullande planering. Man torde kunna tänka sig olika former för utarbetande av det övergripande långsiktsprogrammet. Lämpligast bör enligt vår mening vara att programmet utarbetas i en planeringskommitté med representanter för de politiska partierna och mö utredningar respektive inom Kungl. Maj:ts kansli. Hur detta arbete bäst skall organiseras och koordineras torde få ankomma på Kungl. Maj:t att ligen även andra organisationer.” Jag menar att här står två skilda uppfattningar mot varandra. Vår syn innebär att folkrörelser och partier lägger fram sina förslag och argumenterar för dem och att majoritetsmeningar som bildat regering lägger fram konkreta förslag som svenska folket genom sina ombud får ta ställning till här i riksdagen. En sådan ordning menar vi stimulerar debatt, helhetssyn och konsekvens i den politiska reformplaneringen. Men centerpartiet hyllar utredningstanken. Det viktigaste är för dem tydligen att sätta sig ned och resonera i en utredning eller kommitté Även om jag, som har en viss erfarenhet av statligt utredningsarbete, bör vara den siste att fördöma denna metod, har jag aldrig ansett att man skall sätta sig ned och resonera yvigt i mycket principiella frågor eller i frågor där man inte vet vad man vill. Kommittéer och utredningar är nog bra, men vi skall ha uppgifter enligt konkreta direktiv och inte ersätta folkrörelser och partier — det är dessa som skall utforma handlingslinjer och program. Centerpartiet målar i sin motion upp linjerna för en stor planeringskommission som utformar ett övergripande program och knyter ihop underordnade, detaljerade handlingsprogram i stora perspektiv. Man nämner där, som jag nyss sade, bl.a. jämlikhetspolitiken som ett sådant område. Jag kan inte underlåta att påpeka att riksdagen i år avslagit en motion, behandlad i inrikesutskottet, om en parlamentarisk utredning för att utarbeta ett sådant handlingsprogram för jämlikhetsområdet. Utskottets motivering var densamma som vår — detta är uppgifter för folkrörelserna och de politiska partierna. Det kan påpekas att centern inte fick något stöd alls i utskottet för sin tanke. Som jag tidigare framhöll skiljer sig reservationen ganska mycket från det som anförs i motionerna. Den stora planeringskommissionen har kommit i bakgrunden. Man har blivit försiktigare i reservationen.

Såvitt jag förstår har detta inte alltid skett i motionerna. Som jag ser det är 1970 års långtidsutredning i första hand att betrakta som en prognos över resurstillväxten inom olika områden av den svenska ekonomin under första hälften av 1970-talet och med utblickar fram emot 1990-talet Långtidsutredningen skiljer sig därför från de reformprogram och den reformplanering som motionärerna talar om. De syftar såvitt jag förstår på konkret utformade handlingsprogram på olika områden. Aktuella exempel på sådana handlingsprogram är regeringens regionalpolitiska program och den fysiska riksplanen. Sådana handlingsprogram kräver mycket arbete. Vi behöver bara tänka på det mångåriga utredningsarbete som föregick det regionalpolitiska programmet. Ser man saker och ting realistiskt går det inte att förneka, att det i många lägen råder en konflikt mellan en långtidsplanering av den typ som vi vill lägga fast i konkreta handlingsprogram för stora sektorer av samhällsekonomin och den stabiliseringspolitik som alltid måste föras. I den senare politiken måste man alltid vara beredd på att snabbt möta oförutsedda händelser med lämpliga motåtgärder. Företag kan vara obenägna att öka sina investeringar trots en lätt penningpolitik. Ett stort inflöde av utländsk arbetskraft kan snabbt förbytas i sin motsats Bostadsbyggandet kan bromsas upp mera än vad som förutsatts. Allt detta innebär, såvitt jag förstår, att vi måste bevara en betydande grad av handlingsfrihet när det gäller den kortsiktiga ekonomiska politiken Det här sätter bes att binda den ekonomiska politiken i fastställda handlingsprogram, och då menar jag handlingsprogram som har betydelse ur planeringssynpunkt och som företag och kommuner kan rätta sitt handlande efter. ämda gränser för hur långt man kan gå i fråga om Som framgår av utskottets betänkande anser majoriteten att det även i framtiden kommer att föreligga behov av totala resursprognoser av långtidsutredningarnas typ. Man understryker det angelägna i att dessa sammanlänkas med den långsiktiga samhällsplanering som pågår inom värdefullt att andra målkonflikter andra instanser. Man anser det oc än de stabiliseringspolitiska blir föremål för mera precisering och utförligare analys. Härigenom skulle regering och riksdag få ett beslutsunderlag som bättre belyser målkonflikterna mellan t.ex. ekonomisk tillväxt och välfärdsutjämning eller mellan strukturrationalisering och miljövård. För att realisera de här önskemålen kunde det enligt utskottsmajoritetens mening vara lämpligt, om regeringen i form av direktiv eller på annat sätt inför en kommande långtidsutredning presenterade de ekonomiska problem som framstår som politiskt mest relevanta och i behov av utredning. Däremot har utskottets majoritet inte blivit övertygad om att en parlamentarisk utredning av det slag motionärerna föreslagit skulle vara det bästa sättet att komma till rätta med de stora och komplicerade problem som ryms inom den långsiktiga samhällsplaneringen. Samhällsplanering är och bör vara en kontinuerlig process. Nya former ständigt Nya metoder kan tas till hjälp. Departementsorganisationen har radikalt strukturerats om för att kunna fullfölja planeringsambitionerna. Riksdagsutskotten överhopas med ut och idéer växer fram. redningsoch planeringsmaterial. Planeringsfunktionerna i länen har byggts ut. Vad skulle det då tjäna till att mot den bakgrunden tillsätta en utredning som skall försöka famna över hela den statliga planeringen? Och, mina herrar, varför i så fall endast den statliga planeringen? Innan jag yrkar bifall till utskottets hemställan i det föreliggande betänkandet kanske jag inte helt skall glömma bort herr Brundin, som gjorde vissa jämförelser mellan näringsutskottet och finansutskottet och talade om bristande kommunikationer. På näringsutskottets bord ligger det en proposition, i vilken föreslås att företagen i fortsättningen skall vara skyldiga att på kortare och längre sikt delge samhället sina planer beträffande investeringar, produktionsinriktning och annat. Enligt herr Brundin borde finansutskottet se saken på samma sätt som näringsutskottet och tycka att det också kunde finnas skäl för samhället att redovisa sina planer för företagen. Men, herr Brundin, om vi skulle få det såsom det är skisserat i mittenpartiernas motioner, till vilken glädje skulle de planerna vara för näringslivet?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

Herr talman! Herr Ekström nämnde i sitt anförande att det är svårt att beräkna den privata konsumtionen, sparbenägenheten och en del andra ting. Jag kan mycket väl hålla med om den saken, och det är väl om något ett argument för alternativ planering i fråga om konjunkturpolitiken. Även om jag tacksamt noterar vad herr Ekström sade, gör han det dock tre veckor efter det vi debatterade den frågan och herr Ekströms partivänner avslog förslaget om alternativa konjunkturprognoser. Men det är ändå glädjande att höra detta nu. Vidare sade herr Ekström att vi måste bestämma oss: antingen gäller det att få en hård dirigering med en sådan planering som vi skisserat i folkpartimotionen eller gäller det att få en decentralisering. Men att sätta upp dessa två alternativ mot varandra är att ställa frågan på huvudet. Det krävs inte nödvändigtvis en mängd centrala beslut därför att man vill ha en god planering. Herr Ekström sade också att det fanns en centralistisk tendens i Ingalunda. Vi det den centralt. anser att ske behövs en fullgod planering för riket, Den kan inte utföras på varje ort, hur skulle det se ut? Men just ett decentraliserat folkpartimotionen. och måste samhälle har ett gott stöd i en bra ramplanering. Om den ekonomiska planeringen är dålig, om den inte är upplysande för enskilda, för företag, för kommuner och för myndigheter — och om den viktiga ekonomiska politiken dessutom är dålig så blir det med tiden en mängd punktingripanden och centrala inhopp, som gör att samhället blir mer centraliserat. Alltså: en god upplysande ekonomisk planering, parad med en verkligt rörlig ekonomisk politik, ger förutsättningar för ett gott decentraliserat sam hälle. Herr Ekström frågade i slutet av sitt anförande: ”Vad skulle det tjäna till med en utredning?” Jag tycker att den frågan strider mot vad utskottsmajoriteten själv anför på s. 6 och för vars räkning herr Ekström skrivit under betänkandet.

Det var inget argument i sak utan mer en hänvisning, och jag vill säga: Ta då reda på vilka olika alternativ i förhållande till den norska planeringen som innehåller väldigt många ingredienser i sin uppbyggnad som man kan ändra på eller vidareutbygga Det är i det sammanhanget vi hävdar att utredningen skall göras parlamentarisk. Ha inte på denna viktiga punkt attityden: Det är vi själva som genom direktiv till en utredning eller på annat sätt skall hålla i den för hela samhället och människorna så viktiga fråga som den ekonomiska planeringen — och därmed i viss mån den ekonomiska politikens grunder — utgör!

Med de praktiska erfarenheter som Handelns Utredningsinstitut haft av de två senaste långtidsutredningarna synes ett planeringssystem av den typ som motionärerna förordar ha betydande fördelar. Man skulle därmed troligen kunna undvika en del av den tungroddhet och brist på kontinuitet som utmärker de nuvarande femårsutredningarna.” Herr Ekström tog inte upp just frågan om kontinuiteten, dvs. rullande planering s som princip. Det vore intressant om han har någon liten öppning att ange på den punkten, alltså i fråga om ekonomiska planer som delvis hakar in i varandra.
Herr talman! Utskottets ordförande började med att säga att planering av detta slag är svår; det är så många irrationella faktorer i sammanhanget som man inte kan räkna med från början, och till dem hör inte minst de enskilda människorna. Det kan jag ge honom rätt i. Men om planeringen nu är svår är det kanske snarare ett skäl till att se över planeringen Herr Ekström beklagade att man inte hade uppnått enighet — tydligen om avslag på motionerna. När man får klart för sig att det skulle innebära ett avslag på den mest väsentliga punkten, nämligen att låta en parlamentarisk utredning se över detta frågekomplex, finns det naturligtvis inte så värst stor anledning att diskuter. Det ver en samskrivning som om utskottets ordförande i någon mån hade missuppfattat vad reservationen gäller. Den innehåller krav på utredning om formerna för den långsiktiga samhällsplaneringen, och det är ju inte någonting bestående. Om det visar sig att det inte är möjligt att realisera de tankegångar som framförts i motionerna, får man ju det klart för sig, och då får man väl fortsätta på det gamla viset. Men herr ordföranden menar väl inte att planeringen är så fullständig att den inte kan göras bättre? Även med bortseende från de irrationella företeelser som de enskilda människorna utgör finns det skäl att säga att man inte alltid har lyckats så bra.

Herr talman! Det finns inte särskilt mycket att komplettera min tidigare framställning med, eftersom det i de anföranden som hållits inte har kommit fram så särdeles mycket nytt. Herr Möller i Göteborg frågade mig i sitt första anförande vilka intryck jag hade fått vid finansutskottets besök i Norge, och jag deklarerade att jag för min del inte var särskilt imponerad. Herr Möller var inte belåten med det svaret, men det var den uppfattning jag har fått. Jag tillät mig också säga, att jag tror att man inte heller i Norge är så imponerad som man verkar vara i folkpartiet i Sverige. Det är inget tvivel om att vi skall ha en god planering, och det är också därför som finansutskottet velat ge Kungl. Maj:t till känna vissa synpunkter. Vi trodde att det skulle finnas möjligheter att mötas, men på ett tidigt stadium gavs ju beskedet att det ändå förelåg borgerliga partimotioner, och dem kunde man inte gärna gå ifrån. Det borde i alla fall ha varit möjligt att skriva under just de synpunkter som vi har anfört. Man påstår att det skulle vitalisera debatten om vi fick en utredning och i framtiden kanske skulle ha en stor programkommission. Jag tror raka motsatsen. Där skulle ju de olika partierna binda sig för sina uppfattningar och så skulle någonting omsider silas fram. Vi anser det riktigt — och det har ni reservanter också anslutit er till — att idéer och program växer fram i folkrörelser och politiska partier och att det ytterst är den sittande regeringen som har att svara för det program som framlägges. Vi har också sagt att det enligt vår mening kunde vara rimligt att en kommande långtidsutredning får vissa direktiv om vad som kan anses vara viktigast att få belyst. Det verkar som om herrarna blir litet besvärade när jag talar om att era förslag är centralistiska, och jag förstår det, för det är de verkligen som de har framkommit i motionerna. Men jag skall göra det medgivandet att reservationen ser litet annorlunda ut än motionerna. Det är ju så vanligt i den här nya kammaren att ni på den borgerliga sidan först skriver yviga motioner sida upp och sida ner, men sedan kommer ivern att skriva sig samman om reservationer i utskottet! Hur skulle de direktiv för en sådan här utredning se ut som skulle grundas på den reservation som ni nu har samlat er kring? Det skulle verkligen vara intressant att se hur de skulle kunna utformas. Till herr Möller i Göteborg vill jag också säga att jag givetvis inte har någonting emot rullande planer. Som chefstjänsteman i en industrikommun i Norrland gjorde jag min första flerårsplan redan för ungefär 20 år sedan. Den var rullande, vi byggde på den varje år. Det är givetvis så det skall ske. Ute i landsting och kommuner finns det alltför många planer som man har gjort upp för fem år. När man börjar närma sig det femte årets slut, tar man fram planen ur lådan, dammar av den och tittar efter hur mycket det var som blev rätt av det man tänkte för fem år sedan. Det är alldeles klart att planer av den här arten skall vara rullande — i det avseendet har vi inte alls några delade meningar.

Herr talman! I det föreliggande betänkandet nr 23 från försvarsutskottet behandlas frågan om riksdagen och försvarsplaneringen. I propositionen har Kungl. Maj:t berett riksdagen tillfälle att avge yttrande över vad försvarsministern anfört om riksdagen och försvarsplaneringen. Försvarsministern har följt det förslag som 1970 års försvarsutredning avlämnat i frågan. Försvarsutskottet har inför beredningen av ärendet inhämtat yttrande av konstitutionsutskottet och utrikesutskottet. Försvarsutredningen har vid sina grundläggande överväganden beträffande parlamentariskt deltagande i försvarsplaneringen ansett att det ligger i linje med den allmänna politiska viljeinriktningen i landet att riksdagen ges ökade möjligheter att delta i försvarets långsiktiga planeringsprocess. Den uppfattningen delas av försvarsutskottet, som anser att riksdagen såsom det centrala statsorganet inte bör begränsa sin horisont till ettårsbudgeten, när systematisk långtidsplanering äger rum, och för försvaret har det ju sedan länge funnits metoder för långsiktsplanering. Vi anser att riksdagen bör få samma planeringshorisont som regeringen och myndigheterna. Utskottet är också enigt om att ett riksdagens deltagande i försvarsplaneringen, som innefattar någon form av godkännande men inte ingår i riksdagens ordinarie beslutsprocess, kan skapa svårigheter. Viktiga problem och planeringsresultat med konsekvenser på lång sikt bör i stället underställas riksdagen genom en proposition. Vi anser emellertid att det är värdefullt med ett förfarande som innebär en kvalificerad insyn i försvarsproblematiken men som inte förutsätter ställningstagande från riksdagsledamöternas sida. Av skäl som utredningen anfört bör den orienterande insynen ges till utrikesoch försvarsutskotten. De har båda till uppgift att före kammarens ställningstagande bereda ärenden som på olika sätt har betydelse för säkerhetsoch försvarspolitiken. Utskotten kan ges en ingående belysning av problemen, eftersom tystnadsplikt gäller för ledamöter, suppleanter och tjänstemän. Vi i utskottet vill särskilt understryka att insynsförfarandet inte medför någon ändring i utskottens rätt att själva inhämta information i olika avseenden och från olika myndigheter samt att underlåtenhet från ett utskotts sida att, med anledning av lämnad information, i riksdagen väcka en fråga genom initiativ inte innebär något ställningstagande av utskottet eller dess ledamöter. När det gäller frågan om formerna för samordningen mellan utrikesoch försvarsutskotten vid mottagande av information anser försvarsutskottet att det bör ankomma på de båda utskotten att besluta om detta. Försvarsutskottet har målmedvetet sökt bredda och fördjupa sina kunskaper om landets totalförsvar, bl.a. genom ett flertal studiebesök och särskilda orienterande genomgångar. Utöver det omfattande löpande arbetet med beredning av propositioner och motioner har utskottet vidare, i enlighet med grundlagberedningens intentioner, intresserat sig för hur fattade beslut har utfallit i verkligheten. Utskottet har också påbörjat en särskild uppföljning av vissa ämnesområden som har stort principiellt och ekonomiskt intresse. Med denna inriktning av verksamheten bör den särskilda orienterande insynen i försvarsplaneringen bli ett värdefullt komplement i utskottets arbete. Även vi inom moderata samlingspartiet anser att systemet bör tillämpas, men vi vill att det skall ske försöksvis. Vi tror att just den insyn i försvarsplaneringen, som ledamöter och suppleanter i försvarsoch utrikesutskotten får, också kan vara av värde för riksdagsledamöter i kommande försvarsutredningar. Jag tycker att enbart en uppräkning av de ämnesområden, som försvarsutskottet i nuläget anser bör särskilt bevakas, talar för att även med god tillgång på kansliresurser och bästa möjliga arbetsplanering är det av tidsskäl omöjligt för utskottet eller försvarsoch utrikesutskotten att ersätta försvarsutredningar.

Vi moderater tror alltså inte att det är möjligt att i utskottsarbetet uppnå samma grundliga insikter inom det omfattande totalförsvarsområdet som man kan få i särskilda utredningar. Vi anser att systemet med parlamentariska försvarsutredningar som återkommer med - några års mellanrum och leder till långsiktiga försvarsbeslut bör bibehållas. Alla möjligheter bör också prövas för att återställa den enighet i stort som funnits mellan de fyra demokratiska partierna om den försvarsförmåga som vårt lands säkerhetspolitiska läge kräver. Hoppfullt är vidare att även utskottsmajoriteten om också något svävande anser att utredningar bör kunna tillkallas för att utreda viktiga försvarsproblem. Och till de viktiga försvarsproblemen måste rimligen hänföras den långsiktiga bedömningen av vad landets totalförsvar kräver. Såvitt jag förstår går det också att ge tidsmässigt utrymme i försvarsplaneringen för att inpassa parlamentariska försvarsutredningar. Herr talman! Enligt vår mening är hela det nya planeringssystemet och dess utnyttjande i de politiska försvarsbesluten redan nu moget för en översyn i en egen parlamentarisk utredning. Visserligen kan det sägas att det nya planeringssystemet bara har funnits en kort tid, men erfarenheterna av hur planeringen utnyttjats av regeringen och även av den senaste försvarsutredningens majoritet har i hög grad skadat tilltron till hela planeringssystemet. Det fanns på många håll stora förväntningar på det nya systemet, då det infördes, men det fanns också varnande röster som beskrev hur sårbara planeringssystem är, om de sköts illa. Jag vill här återge ett avsnitt ur herr Virgins anförande vid riksdagsbehandlingen 1970. Herr Virgin sade då bl.a.: ”Alla planeringssystem kräver följsamhet och konsekvens i den ekonomiska tillämpningen om de skall fylla någon uppgift. 1968 års ogenomtänkta försvarsbeslut bröt sönder den dittills tillämpade planeringen och gjorde många års arbete och betydande ekonomiska satsningar värdelösa. Det nya systemet är i detta hänseende precis lika känsligt som det gamla. Även vid dess tillämpning kommer det bara att betyda bortkastad tid och pengar, om det inte konsekvent och utan ryckighet fullföljs med anslagsramar som är avpassade till den beslutade inriktningen.” Herr Virgin uttalade oc den förhoppningen ”att regeringen skulle finna det svårare att nonchalera och slå sönder en planering som bär dess egen signatur”. Hur har då det nya planeringssystemet utnyttjats? Det sattes på prov vid förberedelserna för 1972 års försvarsbeslut. Det nya planeringssystemet förutsätter att perspektivplaner uppgörs för 15 år framöver. Regeringen angav i sina direktiv bland annat för det militära försvaret olika studieramar. Detta innebar att det angavs en ekonomisk ”strut”, inom vilken olika strukturer och alternativ skulle studeras. Resultatet av dessa studier presenterades i ÖB 71:s perspektivplan. Regeringen gav sedan direktiv för de ekonomiska ramarna för programplaner som omfattade de första fem åren av perspektivplanen. I dessa direktiv fanns vissa ramar som rymdes inom perspektivplanernas ekonomiska ”strut”, men i direktiven ingick även ramar som låg lägre än den lägsta ram som ÖB tidigare av regeringen ålagts att studera i det långsiktiga perspektivet. När sedan regeringens förslag till femårig medelsram överlämnades till riksdagen påpekade ÖB i tjänsteskrivelse att denna ram låg 150 miljoner kronor under den lägsta ram som han ålagts utreda och att varken ÖB eller försvarsutredningen behandlat eller utrett konsekvenserna av denna låga nivå. Socialdemokraterna i utskottet var inte helt oberörda av detta, vilket framgår av att de på tal om planeringen bl.a. skrev att den ”innefattar en strävan att kartlägga åtgärder som ger handlingsfrihet i ett längre perspektiv. F.n. och i detta sammanhang bör endast konstateras att planeringsunderlaget är behäftat med viss osäkerhet.” Om detta avsnitt påpekade de borgerliga i en gemensam reservation att de instämde i vad försvarsministern själv hade uttalat, nämligen att ”till försvarsutredningens viktigaste uppgifter hör att skapa handlingsfrihet beträffande försvarets utformning i framtiden”. Och vidare: ”I de låga ramar som nu har föreslagits för det militära försvaret och civilförsvaret blir emellertid handlingsfriheten starkt begränsad.

Jag finner det oförklarligt att ett sådant naturligt och rimligt önskemål avvisades.

I höst har ÖB överlämnat ett komplement till planen för det militära försvaret för åren 1973 till 1978. I detta anför han med skärpa ”att i försvarsbeslutet 1972 uttalade intentioner och angiven ambitionsnivå icke kan förverkligas på av chefen för försvarsdepartementet angiven planeringsnivå främst med hänsyn till nuvarande prisregleringssystem” och att ”krigsmaktens uppgifter och sättet för invasionsförsvarets förande måste omprövas”. Alltså fortsätter ÖB och civilförsvarsstyrelsen att med eftertryck hävda att planeringsnivån inte stämmer med tilldelade resurser. Borde inte regeringen — som håller i planeringen — lyssna på de ansvariga myndigheterna? Det nya planeringssystemet för försvaret skapades bl.a. för att försvaret skulle kunna byggas upp långsiktigt och för att man med hjälp av långsiktig planering skulle till lägsta kostnad nå ett gott värn för vårt lands frihet och fred. Vad har det egentligen blivit av dessa hundratals manår av arbete och studier av miljön och försvarsplanering som av regeringen sagts syfta till att göra det möjligt för riksdagsmän och andra att bilda sig en uppfattning om behovet av resurser för vårt försvar? Genom det sätt på vilket regeringen behandlat planeringens resultat nödgas jag konstatera att planeringssystemet har förolyckats redan i starten. Det är beklagligt, och lika beklagligt är att försvarets framtida krigsavhållande förmåga starkt avtar. Det är inte underligt att de stora försvarsintresserade grupper som faktiskt finns i vårt land är oroade. De frågar sig och de frågar ansvariga politiker: Vad kommer årets försvarsbeslut att leda till? De vet att värnpliktsutbildning och repetitionsövningar minskas. De vet att pengar saknas för tillförsel av ny materiel i tillräcklig omfattning. De vet att fullgod materiel måste skrotas i förtid för att spara pengar. De vet att underhållet av materiel minskar och att tusentals av försvarets anställda kommer att bli överflödiga under de närmaste åren. De vet att detta måste innebära att krigsorganisationen efter hand blir allt svagare. Hur mycket svagare? Ett är säkert. Det går inte att med trovärdighet hävda att det svenska försvaret förblir oförändrat starkt efter nedskärningarna. Det tror ingen försvarskunnig på vare sig i vårt land eller i omvärlden. Överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen säger att på dem lagda uppgifter måste omprövas, men att de inte har någon färdig planering för detta. Den planering som är gjord på regeringsdirektiv byggde på andra och högre anslagsramar än dem som regeringen ställer till myndigheternas förfogande. Även jag har lust att fråga, om regeringen kan ge besked om vart årets försvarsbeslut leder. Men jag avstår, då jag vet att det inte finns någon färdig planering för att kunna ge besked. Tyvärr! Herr talman! Det är inte bara tilltron till regeringens förmåga att ge direktiv för meningsfull planering som skadas, när regeringens direktiv om försvarets planering och till försvaret avdelade resurser går vitt isär Det är också slöseri med mannakraft och skattemedel. Det tär på försvarsviljan Något måste göras för att snabbt återställa förtroendet för försvarets planeringssystem. Det är därför vi föreslår tillsättande av en parlamentarisk kommitté, som skall granska planeringsmetoderna och hur de används och också bedöma riksdagens roll i det sammanhanget. Detta är enligt min uppfattning en av de åtgärder som behövs för att söka fe Soi "Onsdagen den återställa förtroendet för försvaret, den åtgärd som jag vill beröra i 6 december 1972 samband med föreliggande betänkande. Låt mig också avslutningsvis slå fast att regeringen har ett stort ansvar när det gäller att bevara hela svenska folkets förtroende till försvarets krigsavhållande förmåga, om kriser och krig uppkommer i vår omvärld, och att det förtroendet är avgörande för försvarsviljan. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid betänkandet fogade

allt bättre planering eftersträvas i hela samhället. Planeringsinstrument Ibland bryter planeringsmetodikernas nydaning inarbetade rutiner och beslutsformer. Sådant skapar stundom tvekan, väcker frågor och utlöser debatt. Frågan om hur samhällsplaneringen bör gå till och om riksdagens inflytande på och insyn i långsiktig planering är ju aktuell i många sammanhang. Den har varit uppe tidigare i riksdagen och i år har både grundlagberedningen och budgetutredningen berört frågan. Vi har nu också som närmast föregående ärende här i kammaren haft en debatt Försvaret är ett föregångsområde i planeringssammanhang. Detta är naturligt då ju säkerhetspolitiken inklusive försvaret har fyllt sin fredsbevarande uppgift. Utvecklingen har därför odelat varit en fråga om forskning, organiserande och planering och inte om i krig smärtsamt vunnen erfarenhet. Nu har ett steg tagits inom totalförsvarsplaneringen, som kan bli banbrytande När det nya planeringssystemet presenterades på Helgeandsholmen, tedde det sig inte minst genom sin nya terminologi som ganska svåröverskådligt. Det nya greppet bejakades, men vissa frågor syntes oklara.

Sålunda ansluter sig utskottet enhälligt till det föreslagna systemet för särskilt djupgående insyn i försvarsplaneringen för riksdagens utrikesoch försvarsutskott. Moderaterna är dock mindre helhjärtade än övriga i sin uppslutning. Onsdagen den De vill i en avvaktande skrivning se det föreslagna riksdagsdeltagandet i 6 december 1972 försvarsplaneringen som försök och vill att en kommitté skall få granska hela metodiken. Ri sdagen OS Låt mig först beröra tankarna på försöksverksamhet. Där fattar jag försvarsplaneringen mig kort. Naturligtvis är detta system lika litet som allt annat som skapats av ofullkomliga människor fulländat. Det kommer att prövas av verkligheten och delelement kan självfallet komma att omprövas. Medvetandet om detta behöver inte frammana en tveksam attityd nu. Att markera tvekan, t.ex. genom att onödigt besluta att det bara är fråga om försöksverksamhet, är att inte ge systemet en fullgod chans Viktigt är att slå fast den befogenhetsfördelning mellan regering och riksdag som propositionen förutsätter. Det är också viktigt att slå fast att riksdagen vill ha en kvalificerad insyn i försvarsplaneringen. Sedan kommer givetvis de berörda utskotten att bevaka att de får den avsedda insynen, att de får den vid rätta tidpunkter och att det hela läggs upp på ett givande och praktiskt sätt. I de avseendena önskar utskottsmajoriteten självklart inga låsningar. Det beslut vi föreslår ger utrymme för anpassning till olika förhållanden. Vi har heller inte velat på något sätt binda riksdagen vid den i propositionen presenterade preliminära tidsplanen fram till år 1977 för dialogen mellan Kungl. Maj:t och myndigheter. Planeringssystemet i sin helhet måste ses som ett instrument, som skall hjälpa till att få fram underlag till kloka politiska beslut. Den politiska bedömningen bl.a. av de samhällsekonomiska konsekvenserna kan inte regering och riksdag frånträda ens när alla studieelement, t.ex. det rörande det svenska samhällets förändringar, har trätt i funktion.

Det ser utskottet med nu vunna insikter i likhet med försvarsutredningen och departementschefen som fullt möjligt. Majoriteten har dock inte som reservanterna velat binda sig för tidsplan eller periodicitet för utredningar Vad som framför allt skiljer de båda moderatreservanterna från oss andra i utskottet är bedömningen av om det är lämpligt att sätta till en ny parlamentarisk utredning just nu och med de uppgifter som motionärerna har talat om. Nu studerar och planerar man för fullt inom försvaret, men det gör man med blicken framåt. Resultaten skall komma fram under åren 1974, 1975 och 1976.

Sådant kan, anpassat till nya förutsättningar, gå bra flera gånger, särskilt som det studiemässigt framtagna materialet blir fullödigare. Framför allt kan det gå snabbare svarsoch utrikesutskotten kraftigt kan nedbringa upplärningstiden för en sådan utrednings ledamöter. Av två anledningar vill jag inte så gärna låta mig provoceras till en mera omfattande debatt om 1972 års försvarsbeslut och dess konsekvenser. Dels tycker jag att det är konstruktivare att se framåt, dels vet jag att det nu på fredag blir en interpellationsdebatt mellan försvarsministern och herr Bohman och kanske flera om det senaste försvarsbeslutets följder. Jag begränsar mig därför just nu till det sagda och yrkar, herr talman, bifall till utskottets hemställan
Herr talman! Även jag skall fatta mig kort.

Detta är skälet till att vi tycker att vi redan nu bör få en parlamentarisk översyn för att förtroendet för planeringssystemet skall kunna återställas.
Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik säger att det inte finns några planer för försvaret just nu, men så helt planlösa är vi väl inte.

Herr Petersson anmälde i sitt första inlägg att han egentligen hade önskat ställa en fråga till regeringen, men han gjorde inte det av någon anledning. Eftersom han inte ställde frågan, kan det väl inte vara förmätet om jag från min låga position ändå berör frågeställningen. Herr begränsning av kostnadsökningen som gjordes i och med 1972 års försvarsbeslut. Om det är oförändrat starkt eller inte kanske är av underordnad betydelse; huvudsaken är ju att försvaret kan fylla sin fredsbevarande uppgift. Med tanke på de påfrestningar i ekonomiskt avseende som även andra länders försvarsapparater har tror jag nog att jag vågar säga att alla tecken tyder på att det betydande försvar vi har i dag är erforderligt starkt
Herr talman! Anledningen till att jag underlät att framföra min fråga är inte att jag tagit mina uppgifter ur luften. Jag har lyssnat till vad ÖB Nr 133 Onsdagen den måste omprövas och att det inte finns någon färdig planering för detta. och civilförsvarsstyrelsen har sagt. De säger att på dem lagda uppgifter 6 december 1972 De säger också att den planering som är gjord på regeringsdirektiv bygger = på högre anslagsramar än dem regeringen nu ställt till myndigheternas Riksdagen och 2 förfogande. Jag vet att någon planering inte finns färdig för att ge besked, försvarsplaneringen och därför avstod jag från att fråga
Herr talman! Naturligtvis lyssnar även jag med uppmärksamhet på vad överbefälhavaren har att säga, och jag försöker hålla ögon och öron vidöppna för vad som sker i samhället. Jag liksom alla konstaterar därvid att omställningar är på gång i hela samhället. Det är en kostnadspress som gör sig gällande. Jag behöver bara nämna vad som sker inom industrin. Där måste man precis som inom försvaret sträva efter att lösa sina uppgifter på mest ekonomiska sätt. Till det mera glädjande när jag lyssnar på överbefälhavaren hör hans upprepade försäkringar att man inom försvaret är beredd att göra det bästa för att fylla sin uppgift med de medel som statsmakterna ställer till förfogande

Herr talman! Låt mig allra först konstatera att föreliggande utskotts betänkande behandlar frågan om en viss uppmjukning av bouppteckningsplikten, en fråga som har varit föremål för behandling vid ett flertal riksdagar, senast vid fjolårets Jag har gång efter annan återkommit med motion i ärendet. Det är sannerligen ingen stor fråga, men den är ändå av stor betydelse för dem som kommer i nära kontakt med problemet i fråga. Enligt 20 kap. ärvdabalken skall bouppteckning upprättas efter varje avliden person oavsett boets omfattning, tillgångar och den avlidnes ålder. Skyldighet för boupptecknings upprättande är därmed sagt ovillkorligt, och några undantag kan enligt gällande lag ej få göras.

I sådana fall skulle bouppteckningsskyldigheten kunna inskränka sig till ett mycket enkelt förfaringssätt, exempelvis en skriftlig anmälan till rätten att den avlidne ej har vare sig tillgångar eller skulder. Bekräftelsen skulle undertecknas under edlig förpliktelse om uppgifternas riktighet av två personer, exempelvis föräldrarna eller några andra vederhäftiga personer. Ett sådant förfarande skulle innebära besparingar i form av arbete och kostnader och framför allt undvikande av onödigt psykiskt lidande. Det är så, som utskottsmajoriteten mycket riktigt anför, att utskottet har full förståelse för att det i många fall kan synas onödigt och stundom t.o.m. stötande att avkräva föräldrar bouppteckning efter barn som avlidit i späd ålder. Men, säger utskottet vidare, också ett litet barn kan efterlämna tillgångar som kräver förrättande av bouppteckning. I sådant 161 fall är det helt naturligt att bouppteckning skall förrättas. Bouppteckning skall också förrättas i form av en tilläggsbouppteckning om tillgångar eller skulder, som icke var kända vid bouppteckningstillfället, kommer fram efter bouppteckningens upprättande. Detta förhållande skulle jämväl kunna tillämpas när det gäller exempelvis ett barn som avlider och som är medellöst vid dödstillfället men där det sedan kommer fram att barnet har fått tillgångar. I stället för bouppteckning skulle föräldrarna eller vårdnadshavarna till tingsrätten inlämna en edlig förpliktelse att barnet saknar både tillgångar och skulder. Skulle det sedan visa sig att tillgångar eller skulder finns — i varje fall tillgångar — då fick man göra upp en s.k. tilläggsbouppteckning. Utskottsmajoriteten är inte främmande för tanken att när exempelvis ett spädbarn avlider man då skall kunna tillämpa ett något enklare förfarande vid boupptecknings förrättande, exempelvis i form av arvsdeklaration e. d. Även i vissa andra fall, säger utskottsmajoriteten, synes en förenkling vara möjlig, t.ex. när den avlidne är utlänning och saknar släktingar i Sverige eller när den avlidne är helt medellös. Jag vill gärna notera att utskottsmajoriteten är positiv i sin skrivning delvis så positiv att jag tycker att det är rent av förvånande att inte motionens yrkande har tillstyrkts. Vad har motionären och tillika utskottsreservanterna — begärt? Jo, att man — med hänsyn till det faktiska förhållandet att det finns tingsrätter som i vissa fall funnit sig nödsakade att göra så på grund av bl.a. arbetsbördan — skall släppa på kravet på bouppteckning i vissa fall. Det finns all anledning att man på justitiedepartementet ser över ärvdabalkens bestämmelser beträffande skyldigheten att upprätta bouppteckning. Det behöver inte ske på det sättet att man tillsätter en särskild utredning. Det finns säkert folk i departementet som kan klara en så relativt enkel fråga som det här gäller. Jag vill, herr talman, gärna ge en eloge till utskottet och inte minst dess sekreterare för den omsorgsfulla behandling som detta ärende har fått röna. Inte mindre än tolv remissinstanser har hörts och inkommit med yttrande. De olika yttrandena har varit en mycket intressant läsning. De flesta har varit positiva till tanken om utredning rörande viss uppmjukning av bouppteckningsplikten. Sålunda har Stockholms tingsrätt, Härnösands tingsrätt, rättshjälpsanstalten i Gävle och Sveriges advokatsamfund tillstyrkt att frågan om en förenkling och uppmjukning av bouppteckningsplikten blir föremål för utredning. Också kammarkollegiet tillstyrker utredning. Göteborgs tingsrätt och Föreningen Sveriges tingsrättsdomare tillstyrker en utredning av frågan såvitt avser bouppteckning efter barn som avlidit i späd ålder. Uddevalla tingsrätt avstyrker i princip motionen men uttalar likväl starka sympatier för någon begränsning av bouppteckningsplikten beträffande avlidet barn. För korrekthetens skull skall också redovisas att Hovrätten för Västra Sverige, Hovrätten för Nedre Norrland samt Halmstads och Sollefteå tingsrätter icke var cilt positiva till en uppmjukning av bouppteckningsplikten. Dock framhåller Sollefteå tingsrätt att det ur skatterättslig synpunkt skulle gå bra att ersätta en fullständig bouppteckning med en anmälan. Tingsrätten har t.o.m. tillhandahållit allmänheten en blankett som skall ersätta en Herr talman!

Med det sagda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen av herr Lidgard m.fl. fullständig bouppteckning. Denna blankett fyller de anspråk som jag har framfört i min motion och reservation.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping, som ju har ägnat denna fråga ett mångårigt intresse, har utförligt redogjort för reservanternas uppfattning, och jag skall därför bara anföra några få ord. Jag har tidigare inte ansett mig kunna biträda förslaget om en utredning rörande avskaffande av bouppteckningsplikten i vissa fall, men jag tar nu fasta på den mängd remissyttranden som avgivits, bl.a., som herr Börjesson påpekade, från kammarkollegiet, Föreningen Sveriges tingsrättsdomare och Sveriges advokatsamfund, som tillstyrker att en sådan utredning görs. Det är en sak som jag tycker är viktig. En annan är att det ju genom remissbehandlingen har framkommit att rättspraxis i landet inte är enhällig utan vacklande, och det måste anses ytterst otillfredsställande. Kort sagt, herr talman, den som vill minska det byråkratiska krånglet på denna punkt och som vill skapa en enhetlig rättspraxis på detta område måste rösta med reservanterna. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Lagutskottets förevarande betänkande visar ju att frågan om inskränkning av bouppteckningsplikten har diskuterats från och till under många år. Trots att frågan ingående penetrerats både i samband med tillkomsten av boutredningslagen på 1930-talet och ärvdabalken på 1950-talet och förslag om lättnader i vissa fall beträffande skyldigheten att upprätta bouppteckning då har avvisats, har frågan i alla fall vid flera tillfällen kommit tillbaka här i riksdagen. Det förhållandet kan peka på att gällande regler inte i alla avseenden är helt tillfredsställande. Nu har, som herr Börjesson i Falköping nämnde, lagutskottet i år låtit denna fråga få en mycket omfattande remissbehandling. Herr Börjesson redogjorde för utfallet av denna, och det visar att åtskilliga instanser anser att det bör göras en utredning i syfte att åstadkomma en uppmjukning av bouppteckningsplikten. Det väsentligaste skälet till att jag både i fjol och i år har ställt mig bakom kravet på en uppmjukning är att jag finner att det är tämligen onödigt att ha de rigorösa bestämmelser som nu finns just när det gäller barn som har avlidit i mycket späd ålder. Jag har i olika domstolar, där jag har tjänstgjort, kunnat konstatera svårigheterna för domstolarna att i de här fallen följa gällande lagregler. Följden blir också ibland att domstolarna måste efterge kravet att få in en bouppteckning. Det här har 6 december 1972 enhetlig. Problemet framgår också av remissvaren, och det måste, som det gjort att praxis i viss utsträckning har kommit att skilja sig från den ena domstolen till den andra, och rättstillämpningen blir därmed inte Å [ anförs i reservationen, vara ur allmän synpunkt oacceptabelt med uppteckningsplikten olikheter i domstolarnas rättstillämpning. Just när det gäller spädbarn som har avlidit och som inte kan antas ha några tillgångar och där f konsekvenser.

Såväl arvsbeskattningen som arvsfondens intressen kan lika väl tillgodoses genom en deklaration med den utformning reservanterna i utskottet år 1971 tänkte sig som genom bouppteckning.” Vad reservanterna antydde i fjol var att man skulle komma till en ordning där man slapp besvär och kostnader för att ha gode män med på en förrättning. En annan synpunkt i den här frågan som kan vara skäl för att överv en förenkling och uppmjukning av bouppteckningsplikten har framförts av en annan remissinstans, nämligen Härnösands tingsrätt, som bl.a. säger: ”Tingsrätten vill i detta sammanhang framhålla att i varje fall på lång tid tillbaka i stor utsträckning legat på nämndemännen. Under senare år har emellertid nämndemännens antal minskat, vartill kommer att deras benägenhet att medverka vid bouppteckningsarbetet efterhand nedgått. Detta har medfört ökade svårigheter för dödsbodelägarna att få erforderlig hjälp och ökade kostnader.” Herr talman! I förra årets betänkande från lagutskottet i den här frågan fanns det fyra reservanter. I år är vi sju. Det pekar kanske på att frågan är på väg mot sin lösning, även om den lösningen måhända inte uppnås vid kammarens ställningstagande i dag. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen av

Herr talman!

Fann då rätten att det tarvades en kontroll, skulle rätten kunna infordra en fullständig bouppteckning. Varje gång som den här motionen har förekommit i riksdagen — det ser vi i reciten har det påvisats att den av motionären föreslagna förenklingen inte skulle medföra några påtagliga arbetsbesparingar vare sig för allmänheten eller för övervakningsorganet. Det vore alltför optimistiskt att tro att den som underlåter att föranstalta om bouppteckning i någon nämnvärd grad skulle känna sig mer trakterad av den obetydligt enklare form för redovisning som motionären förordar. Bouppteckningar är av starkt skiftande art — från de mest komplicerade med invecklade egendomsoch arvsförhållanden, där det kan vara snårigt nog även för advokater att få ett grepp över det hela, till de allra enklaste bouppteckningar som herr Börjesson talar om. Det har dock ansetts värdefullt att bouppteckningsbegreppet har varit enhetligt. Undantagsbestämmelser av det ena eller andra slaget skapar lätt förvirring och kan i vissa fall öppna vägen för lurendrejerier. Vi har inte i utskottet granskat om årets motion är likalydande med tidigare.

Herr Börjesson och övriga reservanter vet nog att det kan finnas ganska stora tillgångar i ett bo utan att fördenskull någon arvsskatt behöver förekomma. Låt mig ta ett exempel: Om en make avlider och det finns fyra barn kan behållningen i dödsboet gå upp till 120 000 kronor utan att någon arvsskatt kommer i fråga. Efterlevande maken får 60 000 kronor genom giftorätt och barnen 15 000 kronor vardera — och allt är skattefritt. Det kan inte vara riktigt väl genomtänkt att i ett dylikt fall kalla en bouppteckning för pappersexercis. I ett annat exempel finns fast egendom. Denna tas upp till taxeringsvärdet. Uppvisar då bouppteckningen även skulder, som i storlek motsvarar taxeringsvärdet, blir behållningen lika med noll. Det aktuella försäljningsvärdet för fastigheten kan dock vara dubbla taxeringsvärdet eller mer. Det finns alltså i vissa fall tillgångar som i hög grad motiverar en bouppteckning trots att förmögenheten redovisas med underskott. Det är nog riktigt att det när det gäller barn som avlider i späd ålder i många fall kan te sig onödigt och t.o.m. stötande att fordra att få en bouppteckning. I detta fall är dock föräldrarna arvingar, och det blir inte fråga om några släktforskningar och kallelser till sammanträden. Det enkla bouppteckningsformulär som här kommer till användning kräver ej mer arbete att fylla i än en blankett för en anmälan. Reservanterna har konstaterat — och detta har också framgått av de tidigare anförandena — att praxis vid handläggningen av bouppteckningsärenden är något olika i skilda domstolar. Det torde ha sin grund i att klintelet är mycket olika på land och i stad. Särskilt i storstäderna samlas vinddrivna element utan släktingar eller som släktingar inte vill kännas vid.

Även om stommen för lagstiftningen är klar måste den ge åtminstone något utrymme för juristerna vid de olika domstolarna att tänka själva vid bedömningen av dessa ärenden. Ju mer enhetlig och klar lagen är, desto större är förutsättningarna för en någorlunda enhetlig praxis. Undantagsbestämmelser kan skapa nya avvägningsproblem med nya olika bedömningar och ytterligare skillnader i praxis. Något som emellertid kan leda till att hela frågan måste ses ur en ny synvinkel är kapitalskatteberedningens betänkande. Där föreslås att länsstyrelserna övertar inregistreringarna av bouppteckningarna och att datateknik kommer till användning. På det sättet kan via datakontoren formulär för bouppteckning förses med förtryck med erforderliga persondata om den avlidne. Detta formulär kan tillställas dödsboet med en erinran om bouppteckningsplikten och några enkla anvisningar om hur den fullgöres. Datatekniken kräver enhetliga rutiner, och utskottet räknar med att om beredningens förslag effektueras måste även bestämmelserna beträffande bouppteckningsplikten ses över. Utskottet förutsätter att det kommer att ske utan att något initiativ behöver tas från riksdagens sida. Herr Börjesson i Falköping sade att utskottet hade skrivit så positivt att det var förvånande att man inte tog reservanternas kläm.